Utskottets hemställan kommer att företagas till avgörande på sådant sätt, att propositioner först ställes på bifall till eller avslag å utskottets hemställan om avslag å Kungl. Maj:ts proposition nr 47. Om utskottets hemställan därvid avslås upptages de under överläggningen i anslutning till väckta motioner framställda yrkandena angående utformningen av förordningen om allmän varuskatt.

Herr talman! Herr Grebäck har frågat, om jag kan ange när en nybyggnad för ett radiobiologiskt laboratorium vid lantbrukshögskolan kan påbörjas. Kungl. Maj:t uppdrog den 29 april 1966 åt byggnadsstyrelsen att färdigställa bygghandlingar för ifrågavarande nybyggnad och att därefter underställa ärendet Kungl. Maj:ts prövning. Byggnadsstyrelsen har i går redovisat bygghandlingarna. Ärendet är sålunda nu under beredning i departementet.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

Om jag har förstått jordbruksministerns kollega statsrådet Wickman rätt, skall det i framtiden bli en annan ordning på den tekniska forskningens område. I ett anförande vid Mekanförbundets höstmöte den 21 november uppgav statsrådet Wickman att han kommer att föreslå att ett nytt statligt centralorgan för tekniska forskningsfrågor skall inrättas. Tills vidare skall det kallas styrelsen för teknisk utveckling. Styrelsen skall bl.a. fungera som en uppsamlingscentral för de prioriteringsinsatser som bör ske på olika nivåer inom industrioch forskningsmiljö. Herr Wickman sade vidare att vi måste vara beredda att skapa resurser för den forskning och det utvecklingsarbete som är nödvändiga för vår framtida konkurrenskraft. I dessa statsrådet Wickmans synpunkter vill jag helt instämma. Ökade forskningsresurser på radiobiologins område ger nya möjligheter att ersätta dyra och tidskrävande kemiska analysmetoder med ett snabbare och billigare analysförfarande. Inte minst torde dessa nya metoder kunna bli av stor betydelse vid bearbetningen av viktiga problem rörande luft-, vattenoch markvården. Förutsättningen för ökade insatser är, som jag har framhållit i min interpellation, att den planerade nybyggnaden av det radio biologiska laboratoriet snarast möjligt kommer till stånd. Prioritetsskäl bör i detta sammanhang kunna åberopas. I den förhoppningen ber jag att än en gång få tacka herr statsrådet för svaret.
Herr talman! Frågan om påskyndandet av detta ärende har tidigare varit aktuell. Vid tillkomsten av en byggnad av detta slag är det emellertid speciellt komplicerade säkerhetsoch andra problem som måste lösas, och därför finns det ingen anledning anta att ärendet har blivit fördröjt i onödan. Jag vill också understryka att det här gäller hur det ena skall prioriteras i förhållande till det andra och att för utbyggnaden av Ultuna önskemålen är omfattande, även om vi har byggt mycket där redan. Jag kan nämna att vid Ultuna, Alnarp och Röbäcksdalen har under de senaste fem åren investerats inte mindre än 32 miljoner kronor i nybyggnader och att av det beloppet faller 26,5 miljoner kronor på Ultuna. Det har alltså satsats åtskilligt på att bygga upp verksamheten vid lantbrukshögskolan, och det är min förvissning att vi skall fortsätta i god takt. Men jag har för dagen inte möjlighet att säga när det aktuella bygget kan sättas i gång.

Herr talman! Låt mig börja med ett citat av den förre kommunikationsministerns tal rörande kommunikationsproblemen i öresundsområdet. Talet hölls inför nordiska rådet tisdagen den 1 februari 1966, när rådet var samlat i Köpenhamn. Statsrådet Palme sade då bl.a.: »Vi måste så långt möjligt bringa reda i det grundläggande materialet, räkna kostnaderna, utreda konsekvenserna, ty annars kan beslutet lätt bli en startpunkt för en fortsatt strid och framtida besvikelser.» Sedan fortsatte statsrådet: »Det betyder emellertid inte att vi har lång tid på oss. Svårigheten att få underlag för ett klokt och rationellt beslut får inte bli ett hinder för att över huvud taget bestämma sig. Från svensk sida är vi helt på det klara med att öresundsfrågan måste få en lösning utan onödigt uppskov.

Detta kunde eventuellt ske genom att på en passande tidpunkt tillsätta en gemensam arbetsgrupp. Regeringarna borde ge de regionala och kommunala myndigheterna möjlighet att deltaga i dessa undersökningar på ett lämpligt sätt. De båda regeringarna borde dessutom under utredningsarbetet upprätthålla kontakt med de övriga nordiska regeringarna. Denna rekommendation fattades enhälligt frånsett att två medlemmar — en från Norge och en från Danmark — avstod från att rösta. Inom den svenska delegationen vid Nordiska rådet röstade sålunda samtliga medlemmar för rekommendationen. Rekommendationen byggde på ett medlemsförslag framlagt av mig själv och ett par andra medlemmar från olika länder och den hade varit ute på remiss hos ett stort antal myndigheter både på den danska och på den svenska sidan, framför allt hos berörda landsting, länsstyrelser och städer. De uttalade med en mun att de var starkt intresserade av att få trafikförhållandena och planläggningen av dessa i öresundsområdet klarlagda så snart som det över huvud taget var möjligt. På danskt håll har problematiken kring flygfältet nu uppenbarligen kommit in i ett mycket akut skede. Den danske kommunikationsministern Svend Horn, har tydligen bestämt sig. Han är lidelsefullt engagerad i detta projekt och angelägen att så snart som möjligt få till stånd ett beslut om förläggande av ett storflygfält på Saltholm. Han har i detta sammanhang t.o.m. antytt — vilket han inte gjorde tidigare — att man måhända borde prioritera den fasta förbindelsen över Öresund framför bron över Stora Bält. Saken bedöms på danskt håll som brådskande, eftersom man varje år som man tvingas vara kvar på Kastrup, trots att man vet att man inte skall vara där permanent, enligt uppgift från det danska kommunikationsdepartementet måste kosta på mellan 50 och 80 miljoner danska kronor i anläggningar på Kastrup. Dessa pengar betraktar man som bortkastade om Kastrup efter ett antal år överges och flygtrafiken flyttas över till en annan plats, t.ex. Saltholm. I dagarna har den danske kommunikationsministern anlitat ett mycket stort amerikanskt planläggningsföretag i Los Angeles som är specialiserat på att bygga storflygfält och planerar sådana över hela världen. Han har lyckats få ett anslag från den danska riksdagen på 450 000 danska kronor för att förbereda denna planläggning. SAS befinner sig i exakt samma situation som de danska myndigheterna. Även SAS behöver göra högst betydande investeringar på Kastrup under de år som man är tvungen att stanna kvar där. Även dessa investeringar är bortkastade om Kastrup inte längre kommer att fungera som storflygfält. SAS har för sin del klart och definitivt tagit ställning för saltholmsprojektet. Från danskt håll pressar man för närvarande på våldsamt; man räknar med att en hel rad utredningar kommer att bli färdiga och skall presenteras vid årsskiftet. I varje fall kan det hela bli klart i så god tid att ärendet i väl utrett skick skall kunna föreläggas Nordiska rådets nästa session, som börjar i Oslo den 17 februari 1968. Den danske kommunikationsministern har tillsatt en särskild arbetsgrupp på fyra man, det s.k. Saltholmsudvalget, som nu arbetar för högtryck och som har order att vara färdig vid årsskiftet. Man planerar att hela problemet skall komma upp till en principdebatt i det danska folketinget under maj 1968. Tanken på att bygga ett storflygfält ute på Saltholm, den tanke som väl många ryckt på axlarna åt såsom varande något fantastisk, har fått en helt ny grad av realism genom de två förslag, som nyligen lagts fram av fem framstående ingenjörsfirmor, tre på den danska och två på den svenska sidan. De två svenska firmorna är Skånska cementgjuteriet och Armerad betong, alltså företag med utomordentligt anseende och en lång erfarenhet av sådana ting. Projektet går ut på att man under en byggnadstid av cirka tre år och för en kostnad beräknad till mellan 285 och 350 miljoner danska kronor skall göra indämningar, ungefär på samma sätt som i Holland, runt området utanför Saltholm, som är mycket grunt. På det sättet skulle Saltholm, som nu mäter 7 gånger 2 km, gott och väl få utrymme för ett flygfält av interkomtinentala mått. Man är på dansk sida inställd på att det flygfältet skulle förenas med Köpenhamn via Amager genom en tunnel. Tunneln skulle gå upp i dagen ungefär vid ingången till Kastrups flygfält. Om det projektet håller — om det alltså är möjligt att göra invallningen på tre år — räknar ingenjörsfirmorna inom konsortiet med att man skall kunna vara klar med hela flygfältet så att det kan tas i bruk fem år efter byggstarten. Då skulle även motorvägsförbindelsen med Amager vara klar. I fredags lade öresundsdelegationen fram sitt länge väntade förslag till fast förbindelse över Öresund. Det har i det ta sammanhang högst betydande intresse, eftersom öresundsdelegationen nu har stannat vid att den första utbyggnaden av fasta förbindelser — man räknar ju med två förbindelser — skulle komma att läggas i Köpenhamn—Malmöläget, som då naturligtvis skulle repliera på Saltholm.

Man har hållit öppet om det skall bli en bro eller en tunnel eller en kombination av bro och tunnel. Det är uppenbart och numera erkänt från alla håll, att frågan om ett storflygfält i öresundsområdet inte är en ren dansk angelägenhet utan en angelägenhet som i allra högsta grad berör Sverige men också i viss mån övriga nordiska länder. Området vid Öresund är alldeles för litet för att kunna hysa två storflygfält: dels är luftrummet för trångt, dels finns det inte passagerarunderlag och fraktunderlag för två interkontinentala flygfält. En framtidsvision skulle väl innebära att man tänker sig ett interkontinentalt flygfält någonstans i mitten så att säga. Jag är inte bunden vid Saltholm men låt mig som arbetshypotes utgå från att flygfältet skulle ligga där. Ett sådant interkontinentalt flygfält bör inte användas och kan inte användas för att avveckla all trafik — trafik av mera sekundär betydelse bör inte störa inflygningarna och manövrerna på det interkontinentala flygfältet. På både dansk och svensk sida be hövs vid sidan av det centrala stora flygfältet låt mig säga satellitflygfältet. I Sverige har man räknat med Sturup som skulle ersätta Bulltofta; i Danmark är man inne på att anlägga sekundära flygfält vid Voerlgse och Tune. Dessa platser ligger några mil nordväst respektive sydväst om Köpenhamn.

Statsutskottets ledamöter är överens om att svensk-danska diskussioner rörande detta högst centrala trafikproblem måste tagas upp. Man blundar naturligtvis inte för att den s.k. Svedagruppen ganska länge sysslat med de flygtekniska problemen — frågor om luftutrymme, d. v. s. möjligheter att få plats med olika flygfält inom det förefintliga utrymmet, linjesträckningar och dylikt. Man blundar inte heller för att det ständigt pågår livliga kontakter mellan departementen men är ändå klar över att det behövs en särskild grupp för överläggning om dessa ämnen. Däremot har olika uppfattningar förelegat inom utskottet beträffande vid vilken tidpunkt överläggningarna bör börja. För min del anser jag att tiden nu i högsta grad är inne för att tillsätta den dansk-svenska arbetsgrupp som omnämnts i Nordiska rådets rekommendation. Det kan på intet sätt ligga i Sveriges intresse att danskarna hinner fixera sig i ställningstaganden rörande snart sagt alla detaljer som har att göra med storflygfältets placering och utbyggnad. Vi bör bevaka våra intressen och vara med. Inte från början — det är redan för sent — men vi bör träda in redan i nuvarande skede. Att de pågående utredningarna på dansk sida därmed skulle försenas kan jag inte inse. Den arbetsgrupp, som jag hoppas att kommunikationsministern snarast möjligt tillsätter, kan mycket väl börja med att sätta sig in i det omfattande material som redan har samlats ihop och avvakta ytterligare åtgärder tills de nu pågående danska utredningarna blir färdiga, vilket säkert inte kommer att dröja länge. Jag är helt på det klara med att det är nödvändigt att låta de regionala myndigheterna, bl.a. länsstyrelserna, landstingen, städerna och kommunerna, i de berörda områdena så snart som möjligt få deltaga i detta för dem otroligt viktiga arbete. Jag vet att utskottsmajoriteten är rädd för att Sverige i detta sammanhang skall visa sig alltför angeläget och därmed försätta sig i en i förhållande till danskarna besvärlig förhandlingsposition. Men låt mig, herr talman, erinra om att det råder enighet både på svensk och dansk sida om att ett flygfält av det här slaget skall vara ett ekonomiskt självbärande företag. De passagerare som flyger och det gods som transporteras till och från fältet skall täcka både kapitalkostnader och löpande kostnader för flygfältets drift. Jag är medveten om att det kan bli svårt att få det hela att gå ihop, men i princip är det en sådan utformning som avses, vilket vi är överens om. Det är alltså inte meningen att flygfältet skall belasta vare sig de danska eller de svenska skattebetalarna. Jag är, herr talman, mycket anglägen om att man från svensk sida nu överger sin avvaktande attityd och verkligen tar aktiv del i arbetet på denna från nordisk synpunkt centrala uppgift. Det har sagts att Nordiska rådet — och nordiskt samarbete över huvud taget — brukar misslyckas när det blir fråga om stora frågor och endast har framgång när det gäller de små vardagsproblemen. Detta är i viss mån sant. Vi har misslyckats med att få till stånd ett nordiskt försvarssamarbete och vi har också misslyckats i våra försök att skapa en gemensam nordisk marknad. Vi fick den utan vår egen förskyllan och värdighet via EFTA, men det var inte på grund av nordiskt samarbete. Det vore väl, herr talman, bedrövligt och i hög grad opraktiskt, om inte Danmark och Sverige skulle kunna visa så stark nordisk samhörighet och så mycket intresse för nordiskt samarbete att de kunde lösa detta konkreta och för bägge länderna ytterligt centrala problem i gemenskap.

Herr talman! I motionsparet I:536 och II: 669 har motionärerna begärt att regeringen skulle ta initiativ till bildandet av en dansk-svensk arbetsgrupp för att pröva hela frågan om luftfartsförhållandena i öresundsområdet och därmed sammanhängande trafiktekniska problem. Vi har just hört herr andre vice talmannen redovisa att också Nordiska rådet har rekomenderat skapandet av en sådan grupp. När jag läser statsutskottets utlåtande blir jag något förvånad. Utskottet motiverar sitt avstyrkande av motionsparet med att Danmark redan håller på med en intensiv utredningsverksamhet. Herr talman! Jag kan inte finna att detta på något sätt skulle minska möjligheten till en gemensam arbetsgrupp. För en sådan grupp gäller ju att bearbeta de utredningsresultat som redan föreligger respektive de resultat som kommer att presenteras för att därefter lägga fram förslag enligt vilka båda länderna kan få sina önskemål beaktade. Frågan är om man inte i stället kan lägga lokaliseringspolitiska synpunkter på regeringens brist på intresse för detta spörsmål — lokaliseringspolitiska i det avseendet att frågan för Sveriges vidkommande icke är ett huvudstadsproblem utan berör ett område som ligger 50—60 mil från kungliga huvudsta den, med andra ord ett perifert problem. Om så är fallet finns all orsak för regeringen att tänka om. Västra Skåne utgör ett av de snabbast expanderande områdena i vårt land. Frågan om luftfartens utbyggnad berör hela samhällsplaneringen för Malmöhus län och är oupplösligen förbunden med möjligheten till vårt lands första fasta markförbindelse med kontinenten. För Danmarks vidkommande är frågan däremot ett huvudstadsproblem. Danskarna har i sin utredningsverksamhet när det gäller samhällsplaneringen tagit hänsyn till att öresundsregionen måste betraktas som en enhet. Givetvis kommer trafikunderlaget från den svenska sidan att beaktas av de pågående danska luftfartsutredningarna, men det är med all säkerhet att begära för mycket, om vi tror att de av eget initiativ skall frånhända sig möjligheten att själva få utreda hela frågan om den framtida lufttrafiken inom öresundsområdet, eftersom den internationella flygplatsen i alla händelser kommer att ligga på danskt territorium. För dem är det säkert tillräckligt med de av statsutskottet påtalade kontakterna mellan representanter för regeringarna. Det är Sverige som frivilligt avstår från sina möjligheter att på bästa sätt föra fram sina synpunkter och från att på ett tidigt stadium få information av värde för samhällsplaneringen. Denna planering innefattar frågan om lokalisering av det sydsvenska satellitflygfältet, väganslutningar = till flygplatserna, vattenoch avloppsfrågor, industrioch bostadsprojektering. Denna verksamhet ligger inte nere; den pågår oavbrutet, men den pågår utan samband med frågan om storflygplatsens lokalisering. Regeringens kallsinnighet i frågan får mig att tänka på en byggherre som börjar att oförfärat bygga redskapsbod, lekstuga, swimmingpool och anlägga blomsterrabatter, för att sedan konsta tera, att byggnadsnämnden fastställt ett läge för själva bostadsbyggnaden som gör redan gjorda investeringar helt värdelösa. Denne man ångrar kanske att han inte tog kontakt med byggnadsnämnden i förväg. Vi motionärer har i motionen velat säkra en motsvarande kontakt genom att ge berörda regionala och kommunala myndigheter representation i den föreslagna arbetsgruppen. En gemensam dansk-svensk utredning skulle också ge oss bättre möjligheter att beräkna trafikunderlagets fördelning mellan den internationella flygplatsen och Bulltoftas ersättningsflygplats. Det gäller också fördelningen mellan linjeflyg, charterflyg, allmänflyg och fraktflyg, där vi i dag bara kan anta — eller låt mig säga gissa. Också vägnätets utformning liksom utbyggnaden av den kollektiva trafiken för Malmöhus län kommer att i hög grad påverkas av flygplatsernas lokalisering. Man måste också beakta bullerproblemet. Två utredningar har gjorts angående bullerstörningar inom lundablocket vid lokalisering av regionflygplatsen till Sturup. Luftfartsverkets utredning har förutsatt att både den nord-sydliga banan och den öst-västliga skulle vara i bruk men detta kan inte vara realiserbart förrän tidigast 1980. Fram till dess bedömer man olägenheterna av flygbuller för Genarps och Dalby kommuner såsom mycket grava. Men vid den tidpunkten är kanske Saltholmflygplatsen färdig, och passagerartrafiken från Malmö kommer i första hand att utnyttja den närmare belägna storflygplatsen. Förutsättningen för lokaliseringen av regionflygplatsen till Sturup finns då inte längre, och stora och oersättliga naturvärden har dessutom gått till spillo. Men även vid en lokalisering av storflygplatsen till Saltholm måste vi ta hänsyn till bullerlagstiftningen. Denna lagstiftning är inte heller likadan i de två grannländerna. Herr talman! Jag vill erinra om vad generaldirektör Hörjel sade i samband med presentationen av öresundsutredningen. Han erinrade om att tre danska kommittéer är sysselsatta med att utreda frågan om storflygplatsen, och han påpekade, att öresundsgrupperna bara haft möjlighet att helt översiktligt undersöka hur storflygplatsen skulle inverka på utformningen av en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Om båda arbetena skall utföras, måste det ske genom en detaljerad gemensam planläggning. Det är ytterst angeläget att beslut fattas i flygplatsfrågan snarast möjligt. Blir beslutet att anlägga en flygplats på Saltholm, bör samordningen och samprojekteringen forceras med all kraft. Utskottets utlåtande med yrkande om avslag på vår motion visar, att Sverige inte skall bidraga med något krafttillskott. Vi tycks skola förbli passiva, något som jag i egenskap av skåning djupt beklagar.

Herr talman! I motionen nr 234 i denna kammare, väckt i början av årets riksdag, har några motionärer yrkat att riksdagen skulle hos Kungl. Maj:t hemställa att Kungl. Maj:t måtte omedelbart upptaga förhandlingar med Danmark om inrättande av en storflygplats i Öresundsregionen, förslagsvis förlagd till Saltholm. Denna motion har behandlats av statsutskottet i samband med Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med överlämnande av redogörelsen från Nordiska rådets svenska delegation. Sedan motionen avgavs i januari i år har åtskilligt hänt i denna fråga. Den nya danska samfärdselsministern Svend Horn har nämligen tagit upp storflygplatsfrågan och drivit den med mycket stor kraft. På hans initiativ har sålunda bl.a. verkställts en helt ny utredning, som utförts av fem stora danska och svenska firmor. Denna utredning visar hur man på Saltholm kan göra indämningar eller utfyllnader i det mycket grunda vattnet omkring ön och på det sättet erhålla en brukbar areal som blir avsevärt större än Saltholms nuvarande yta. Utredningen visar vidare att en fullständigt utbyggd flygplats på ön kommer att få så stor kapacitet, att den räcker till även en bra bit in på nästa århundrade med den utveckling som vi för närvarande räknar med inom luftfarten. Enligt den lösning av problemet som sålunda nu föreligger skulle man på Saltholm kunna skapa ett flygplatsområde som vid indämningsalternativet, fullt utbyggd med alla erforderliga anläggningar, skulle kosta 285 å 300 miljoner danska kronor och vid det dyrbaraste utfyllnadsalternativet cirka 460 miljoner danska kronor. Den första utbyggnadsetappen skulle gå på 195 miljoner danska kronor vid dämningsalternativet och kräva fem års byggnadstid, medan en motsvarande utfyllnadslösning skulle kosta 260 miljoner danska kronor och ta 7—8 år i anspråk. Beloppen kan jämföras med de beräknade kostnaderna för Sturup, cirka 70 miljoner svenska kronor, d.v.s. 100 miljoner danska kronor — av statsrådet Palme betecknade som felräkningspengar. Konklusionen blir med andra ord att det under loppet av fem år är möjligt att på Saltholm utföra de för en flygplats nödvändiga planeringsoch muddringsarbetena och skapa ett bansystem samt bygga vägar och övriga landförbindelser till Amager. En fullständig bullerutredning har «också gjorts. Den danska saltholmsgruppen blir klar före årsskiftet med sitt förslag. Till bilden hör vidare att parallellt med dessa händelser har öresundsdelegationerna avgivit sina betänkanden om fasta broförbindelser över Öresund. De pekar på att det är möjligt att snabbt iordningställa en förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Denna förbindelse tänks få formen av en tunnel mellan Saltholm och Danmark, passerande under Drogden, d. v. s. vattenleden mellan Saltholm och Amager. Från Lim hamn till Saltholm blir det däremot en övervattensbro enligt förslaget. Dessa två trafikföretag kan inte ses som isolerade danska projekt. Det gäller i själva verket att skapa den nödvändiga infrastrukturen för utbyggnaden av öresundsregionen. Som den allmänna europeiska utvecklingen tecknar sig i dag kommer uppenbarligen industrin att i ökad grad lokaliseras till kusttrakterna, där goda kommunikationer till sjöss finns. Industrin söker sig nu till sådana platser där det finns en kombination av goda kommunikationer till världshaven och tillgång till arbetskraft samt annat som kan bidra till en produktionsförbättring. Öresundsregionen är troligen det område i Norden som ligger bäst till i detta hänseende och som kan erbjuda motsvarande uppåtgående centra ute på kontinenten en framgångsrik konkurrens. Då det gäller luftfarten har det nuvarande Kastrup lyckats skaffa sig en förstaplansroll. Kastrup är nummer fyra i storlek på den europeiska flygplatsskalan efter flygplatserna i London, Paris och Rom. Det är känt att man från tysk sida med all makt vill få till stånd en storflygplats norr om Hamburg. Denna skulle överta Kastrups roll som Nordeuropas ledande flygplats. Om inte Norden gör någonting härvidlag och håller sig framme i planeringen, kommer den nordiska regionen att luftfartsmässigt bli distanserad utan möjlighet att delta i den vidare utvecklingen. Vad det nu gäller är inte bara att skaffa en konkurrenskraftig nordisk lufthamn. Det gäller också att rädda SAS. För att SAS skall kunna fortsätta sin utveckling och hålla sin ställning ute i världen måste det på nordiskt territorium finnas en flygplats som tillhör de internationellt ledande. Utan en sådan bas kan SAS ej hålla sin position. Vi var snabbt framme efter 1945 och fick då ett visst försprång genom Kastrup. Det gäller nu att hålla detta i framtiden. Inte minst hänsynen till SAS gör flygplatsfrågan till en gemensam nordisk angelägenhet; det är inte enbart en dansk fråga. Även för Sverige är det ur luftfartssynpunkt centralt att vi i Norden har kvar en flygplats av den storleksordningen att den även framgent blir ett centrum för hela norra Europa. Detta kan endast uppnås genom ett klarsynt planerande. Till detta allmänna perspektiv kommer givetvis rent lokala hänsyn. Det är uppenbart att befolkningen i malmöregionen har det största intresse av att få goda flygkommunikationer med hela världen, nu genom flygplatsen på Kastrup och sedermera— som vi hoppas — genom en storflygplats på Saltholm. Hur man än beter sig från svensk sida kommer den huvudsakliga flygtrafiken från malmöregionen att baseras på denna storflygplats. Sverige har inga förutsättningar att på någon plats i Skåne på egen hand bygga en flygplats som kan erbjuda tillnärmelsevis de trafikmöjligheter, som den storflygplats det här är fråga om kan ge. För malmöborna blir storflygplatsen särskilt viktig när Ööresundsförbindelsen blir färdig men även dessförinnan. Det blir mycket närmare för dem att resa till denna storflygplats än att t.ex. resa till något litet flygfält med låg flygtäthet någonstans i Skånes inre. Trafikservicen på ett storflygfält blir också en helt annan än på en lokal flygplats som den tänkta i Sturup. Man har sålunda att ta i betraktande både det lokala skånska intresset av att få bästa möjliga flygförbindelser med omvärlden och det allmänt nordiska intresset att skapa underlag för SAS fortsatta existens, för en vidare expansion av ett nordiskt flygsamarbete och för en fri utveckling av öresundsregionen. Mot denna bakgrund ter det sig obegripligt att den svenska regeringen hela tiden så energiskt har framhållit att frågan bara skulle gälla en dansk storflygplats på Saltholm, något som helt saknar intresse för Sverige. Storflygplatsfrågan har utpekats som något som danskarna skall sköta själva. Det bör sägas rent ut att den allmänna misstron mot Danmark, som öppet eller dolt kommit till uttryck, är beklämmande. Självfallet har varje land alltid sina nationella intressen för ögonen. Givetvis har Danmark stora intressen i denna fråga, men det har Sverige också. Det är bedrövligt att det i en så stor och viktig fråga, som i realiteten berör Nordens framtid och samarbetet mellan våra länder, visats sådan brist på samarbetsvilja. Hela tiden har man i Sverige försökt skjuta saken ifrån sig. Ekonomiska skäl kan inte anföras för denna attityd. Det hör till bilden att det både beträffande storflygplatsen och öresundsförbindelsen visserligen krävs stora investeringar, men å andra sidan är det fråga om trafikföretag som på sikt är avsedda att göras självbärande. Man räknar med att öresundsbron skall kunna betalas inom en relativt kort tid genom avgifter. Beträffande en storflygplats på Saltholm går också alla kalkyler ut på att det kapital som investeras skall täckas. En jämförelse med Kastrups flygfält är ganska belysande. De första åren efter det de nya stationsbyggnaderna på Kastrup blev klara gick flygplatsen med underskott. Sedan flera år bär sig däremot flyghamnen och ger t.o.m. ett visst överskott. Uppenbarligen måste en förnuftig uppgörelse kunna träffas med Danmark om hur de ekonomiska problemen skall kunna lösas. Det allvarliga är att det inte längre finns utrymme för någon långrotning. Tyskarna ligger långt framme med sina planer på flygplatsen vid Hamburg. Vi har ett visst försprång före tyskarna. Fortsätter käbblet mellan Sverige och Danmark inhämtar tyskarna tyvärr det försprånget. Det är bla. därför som man från dansk sida nu har gjort upp en tidtabell som förutsätter att man redan under 1968 skall komma fram till politiska beslut. Frågan om öresundsbron har ju också utretts sedan 1953, d.v.s. i snart 15 år. Det finns därför all anledning att öka tempot i arbetet med denna fråga. Finns det någon vilja härtill från svensk sida? Sätter man remisstiden för det nu avgivna öresundsbetänkandet till maj månad, blir det över huvud taget inte några förhandlingar förrän fram på hösten 1968, och då har man försuttit chansen. Från denna talarstol måste man bestämt vädja till regeringen att överge sin hittillsvarande ståndpunkt att bara vänta. Det gäller nu att raskt gå in i förhandlingar med Danmark för att se hur saken skall lösas. Hur dessa förhandlingar skall föras — inom en arbetsgrupp eller direkt mellan regeringarna — blir det regeringarnas sak att avgöra. Det bristande intresse, varmed statsutskottet förefaller ha behandlat frågan, kan inte verka stimulerande på regeringen. Det gäller att få regeringen att inse hur mycket som står på spel i denna fråga. Såsas hela saken bort av pur oföretagsamhet, kommer ett stort ansvar att vila på dem som ej i tid har förstått vad saken gäller.

Herr talman! Så långt kan jag vara överens med dem som tidigare talat för en flygplats på Saltholm, att jag tycker att man i varje fall bör försöka att så snabbt som möjligt få klarhet i frågan, huruvida planerna på en sådan kan realiseras eller inte. Det finns nämligen även en del andra frågor, vilkas lösning är direkt beroende av om det blir ett flygfält på Saltholm eller inte. Jag skall be att i denna debatt få ta upp ett sådant spörsmål, som jag anser direkt sammanhänger med frågan huruvida det blir en flygplats på Saltholm eller inte, Det gäller frågan om en ersättningsflygplats för Bulltofta. Det är, såvitt jag kan förstå, en fråga som varken kan eller bör frikopplas från öresundsprojektet. Det föreligger som bekant planer på att i stället för Bulltofta bygga en ny flygplats cirka 2 mil från Malmö i ett område som heter Sturup. Dessa planer har mött ett mycket starkt motstånd från många olika håll. Jag skall inte ta upp alla invändningar, hur berättigade de än må vara, utan skall endast i all korthet beröra de ekonomiska aspekterna. Denna ersättningsflygplats för Bulltofta har kostnadsberäknats till cirka 80 miljoner kronor. Personligen skulle jag tro att den blir väsentligt dyrare. Det gäller alltså att se till att en ersättningsflygplats för Bulltofta inte blir en felinvestering. Mycket talar för att så kan bli fallet.

Allt talar också för att en sådan fast förbindelse med Danmark snarast bör åstadkommas, särskilt som det har visat sig att den blir ekonomiskt överkomlig. Det råder ingen tvekan om att Saltholm, därest dessa planer kommer att realiseras, blir den helt dominerande flygplatsen inom ett ganska stort område. De fasta förbindelser med Danmark, som beräknas komma till stånd, anser man också komma att medföra en stor befolkningskoncentration kring öresundsområdet — det är ingen tvekan om att detta kommer att bli resultatet. Människorna i det så kallade örestadsområdet kommer med stor säkerhet att anlita ett flygfält på Saltholm och icke ett ersättningsfält i Sturup. Jag tror att detta kommer att gälla även hela landsbygdsbefolkningen, i varje fall i Västskåne. Det är därför jag tycker att det är angeläget att få klarhet i öresundsregionens framtida flygfältsförhållanden innan någon ersättningsflygplats för Bulltofta anläggs. Vi har därför intresse av att överläggningar med Danmark kommer till stånd så snart som möjligt så att vi kan få förutsättningarna för ett gemensamt utbyggande av Saltholm klarlagda. Till dess menar jag att planerna på ett nytt skånskt flygfält bör få vila. Om så skulle behövas torde ett provisoriskt utbyggande av Bulltofta kunna ske relativt enkelt och billigt.

Herr talman! Av några debattinlägg här i dag kan man möjligen ha fått det intrycket att det skulle finnas några delade meningar när det gäller intresset för dessa vitala frågors lösning. Jag vill försäkra att statsutskottet — som också herr Cassel inledningsvis antydde — kontinuerligt har ägnat dessa frågor ett mycket stort intresse alltsedan de aktualiserades. Jag tror att jag vågar påstå att vi under varje riksdag de scnaste åren har skaffat oss informationer både från SAS — som ju är den instans som är närmast berörd på flygsidan — och från departementet för att få veta hur utvecklingen på detta område fortskridit. Det är emellertid en sak att i Nordiska rådet propagandamässigt föra fram en idé och en uppfattning om hur man anser att dessa frågor bör lösas. Där är man lyckligt befriad ifrån att i sista hand ta de ekonomiska konsekvenserna av de beslut som sedermera kommer att fattas. En annan sak är vad ett riksdagsutskott säger och skriver. Från statsutskottets sida har vi ansett, att vi måste ha möjlighet att överblicka de många, olika och djupt ingripande konsekvenser som en förläggning av storflygplatsen till Saltholm med tillhörande fasta förbindelser över Öresund kommer att medföra. Det är nödvändigt att man inte bara klarlägger de tekniska och närmast ekonomiska förutsättningarna. Jag tror också — vi har nog inom statsutskottet ansett det —— att man måste ha klart för sig även de planeringsmässiga konsekvenserna för att inte tala om de trafikpolitiska.

Vad kommer detta att medföra i omställning för hela rederinäringen och alla kommunala hamnförvaltningar här i landet? Vilka konsekvenser kommer det att medföra för hela vårt vägväsen för att inte tala om järnvägarna som kanske ändå blir mindre berörda i detta sammanhang? Jag menar att detta är så stora och vittutseende frågor att de bör vara åtminstone rimligt klarlagda, när vi går att fatta beslut. Nu kan man säga: Så länge har vi inte tid att vänta.

Jag hoppas också att vi så snart som möjligt skall komma över till ett aktivt utredningsstadium. Men jag delar utskottets mening att vi får överlåta det initiativet till departementet. Vi har tagit fasta på och känt förtroende för att man, när man där anser rätta tidpunkten vara inne, också kommer att utan tidsutdräkt ta de initiativ som behövs. Med anledning därav ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har ingen anledning att uttala vare sig förtroende för eller misstroende mot den nye kommunikationsministern på denna punkt. Han har inte haft tillfälle att framträda i detta ärende ännu och kan väl vara litet tveksam om hur frågan ligger till, eftersom han inte haft att ta ställning till denna problematik tidigare. Jag tycker emellertid inte, och det vill jag framhålla för min värderade vän herr ordföranden i fjärde avdelningen, att riksdagen i detta sammanhang på något sätt skall avstå från att ha en mening. Detta hör till de centrala trafikproblem vi har att lösa. Man kan ha olika meningar om lösningen men man kan inte anse annat än att det är bråttom. Herr Rubin som nyss höll ett anförande har fullständigt rätt i att tyskarna ligger långt framme; de sitter inte och väntar, ty de är synnerligen beslutsamma människor. Hamburgområdet pressar på, och byggs det planerade storflygfältet nära den danska gränsen skulle detta måhända innebära att tyskarna kommer före, med påföljd att det gemensamma storflygfältet, som vi behöver i öresundsområdet, blir någonting sekundärt jämfört med det tyska. Varken danskar eller svenskar — särskilt inte de som bor i Sydsverige — har nå gon anledning att glädja sig åt detta. Jag tror att vi måste se om vårt hus och enligt min mening är det synnerligen bråttom. Herr Ståhl talade i svepande ordalag om projektets inverkan på sjöfart, hamnar, järnvägar och vägväsen, och visst får man fundera över allt detta, men man kan inte bara sitta i sin kammare och meditera i största allmänhet, utan man måste göra någonting och göra någonting nu.
Herr talman! Även om jag som herr andre vice talmannen sade är ny i detta ämbete har jag både som riksdagsman och ledamot av regeringen under några år haft tillfälle att följa diskussionen i dessa frågor. Efter de debattinlägg som gjorts här i dag vill jag också försäkra att det verkligen inte råder några delade meningar mellan den danska och den svenska regeringen beträffande handläggningen av dessa problem på utredningsstadiet. Tvärtemot vad som här gjorts gällande har det under utredningsarbetets gång förekommit utomordeniliga, nära och fortlöpande kontakter mellan departementen liksom även kontakter på annat sätt mellan dem som deltagit i olika slags utredningar som berör det här området. Jag tycker emellertid att det är angeläget att i detta sammanhang redovisa ett sammanträffande mellan trafikminister Svend Horn och mig för bara några veckor sedan varvid just dessa problem diskuterades. Vi var framför allt överens om två ting. Först underströk trafikminister Horn för sitt vidkommande, för undvikande av de missförstånd som möjligen kunde ha uppstått i den svenska debatten, att han inte anser att en storflygplats på Saltholm kan ersätta en flygplats i Skåne. Jag har inte heller hört någon antydan härom i kammaren i dag, utan vi tycks vara helt överens på den punkten. Annars är det förklarligt om det finns en och annan som tänkt sig att man nu genom att bygga en storflygplats på Saltholm inte behöver engagera sig i ett flygfält i Skåne, men så är alltså inte fallet. Dessutom stod det klart vid vårt samtal att de danska utredningarna befinner sig i sitt slutskede och man räknar med att någon gång vid åsskiftet kunna redovisa resultaten av utredningarna om Saltholm. Då får vi ett underlag som möjliggör diskussion om den fortsatta handläggningen av frågan. Det kanske ändå skall observeras att det inte ser ut att vara helt problemfritt att lokalisera en storflygplats till Saltholm. Hittills föreligger konsortiets utredning som i och för sig redovisar förutsättningar för det s.k. invallningsprojektet, men fortfarande pågår vissa provborrningar för att klarlägga hur kalkgrunden ser ut med tanke på risker för vattengenomsläpp. En bullerutredning är också klar och i denna framhålles, att om en flygplats förläggs till Saltholm måste man räkna med betydande bullerstörningar inte bara över Köpenhamn utan också över Malmö och en del av den skånska västkusten. Alla har vi också klart för oss att det finns ett mycket starkt samband mellan å ena sidan broförbindelsen och å andra sidan lokaliseringen av denna flygplats. Öresundsgruppen har nu redovisat resultatet av sina utredningar om broförbindelsen och kommit fram till att en förläggning av storflygplatsen till Saltholm skulle innebära en fördyring av förbindelsen över Öresund med cirka 500 miljoner kronor. Herr andre vice talmannen Cassel sade att SAS helhjärtat hade slutit upp bakom tanken på att förlägga storflygplatsen till Saltholm, men när trafikminister Horn och jag talade om dessa ting var också representanter för SAS med, och de anmälde då reservationer inte minst på kostnadssidan. Där finns sålunda alltjämt en del oklara frågor. Mot bakgrunden av det anförda tror jag sålunda det är riktigt och klokt att göra så som vi enats om, nämligen avvakta resultatet av de utredningar som mycket snart blir färdiga. Det finns inget skäl för att nu, någon månad innan utredningarna kan väntas lägga fram sina resultat, skjuta in en arbetsgrupp i utredningarnas arbete. Jag är helt ense med dem som anser att dessa frågor är mycket brådskande. Den saken har också regeringen klart för sig, och vi kommer inte att töva att medverka till en så snabb handläggning av frågorna som möjligt. När papperen ligger på bordet får vi möjligheter att gå vidare, och då kommer vi att ta regeringskontakter och överlägga om på vilket sätt frågorna i fortsättningen skall handläggas på snabbaste sätt. Vi är medvetna om att det brådskar med hänsyn till alla viktiga planeringsfrågor som måste lösas i regionen.

Herr talman! Jag vill instämma i vad herr Ståhl sade, att vi bör avvakta och handla med hänsyn tagen till föreliggande faktorer. En sak har inte kommit fram i sammanhanget, nämligen angelägenheten för Malmö stad att flytta Bulltofta flygplats. Jag är mycket överraskad av att Malmös representanter inte har berört den frågan. I Malmö hälsvårdsnämnd har vi i 20 år fått ständiga klagomål om flygbullret, som företagna undersökningar har visat vara fullt berättigade, och det blir än värre när vi får jetflyg — vilket nu börjar bli högaktuellt. Det har redan signalerats att vi skall få det. Då kommer hela Malmö stad att ligga under en bullermatta. Det är därför av största vikt för oss att Bulltofta inte finns kvar längre än nödvändigt. Vi är angelägna om att säga ifrån om den saken, eftersom vi helt nyligen har aktualiserat ett projekt om utbyggnad av Rosengård. Den planen hade på grund av bullerproblemet fått ligga ett par år. Sedan löstes byggfrågan på så sätt att man deklarerade att Bulltofta skulle flyttas, och det är nu i högsta grad angeläget att flygplatsen kommer bort. Försenas den frågan alltför mycket, blir det en katastrof för byggnadsverksamheten i Malmö. Jag är överraskad av att man bara talar om Saltholm. Det är lika angeläget för hela Skåne att få en egen flygplats. Om den flygplatsen förlägges till Sturup eller till någon annan plats är inte det avgörande, utan det viktiga är att vi så snabbt som möjligt får en annan flygplats. Detta utesluter emellertid inte den andra lösningen, en internationell flygplats, men jag vill bestämt hävda att de båda frågorna kan och bör sammankopplas. Man skall inte spela ut den ena mot den andra. Och för Malmö är det framför allt angeläget att slippa ifrån bullerproblemen, som nu gör det omöjligt för staden att förverkliga sina byggnadsplaner på ett förnuftigt sätt.
Herr talman! Den fråga vi här diskuterar, alltså i första hand en storflygplats i öresundsområdet och i andra hand en eller två fasta förbindelser över Sundet, är av mycket stor betydelse. Den intresserar hela Norden och inte minst Sverige, i allra främsta rummet Skåne. Sedan statsutskottet behandlat frågan har den s.k. Hörjelska utredningen lagt fram förslag om en fast broförbindelse, där man i första hand har stannat för en bro mellan Köpenhamn och Malmö över Saltholm. Naturligtvis kommer en sådan broförbindelse att i hög grad bli beroende av om en storflygplats anordnas på Saltholm. Också denna fråga har tagits upp i utredningen i fråga, som bl.a. uttalar följande: Om en fast förbindelse skall byggas mellan Köpenhamn och Malmö och en storflygplats anläggas på Saltholm måste en detaljerad gemensam planläggning ske av dessa projekt. De samordnings problem och frågor av teknisk, finansiell och arbetsmarknadsmässig natur, som härvid aktualiseras, blir med säkerhet både krävande och tidsödande att lösa. Jag håller för alldeles klart att en sådan gemensam planläggning måste komma till stånd. När det sedan gäller frågan om det eventuella förläggandet av en storflygplats till Saltholm bör den danska utredningen slutföras innan man kan ta någon ståndpunkt. En storflygplats kommer utan tvivel att anordnas på något ställe inom öresundsområdet, och givetvis har Sverige, inte minst Skåne, mycket stort intresse av hur den blir utformad och var den blir förlagd. Men när det gäller frågan om ersättningsflygplats i samband med en nedläggning av Bulltofta tror jag att vi både ur svensk och skånsk synpunkt måste göra klart för oss att en sådan måste komma till stånd någonstans i Skåne. Vi har i Malmöhus läns landsting varit inkopplade på denna fråga, eftersom också vi blivit anmodade att delta i finansieringen av en sådan ersättningsflygplats. Jag har där biträtt förslaget att en sådan flygplats eventuellt, såsom luftfartsverket föreslagit, skulle förläggas till Sturup något över 2,5 mil från Malmö, såsom varande den ur de flesta synpunkter lämpligaste förläggningsplatsen härför. Vi skall komma ihåg att det här inte minst gäller hela den lokala trafiken på Skåne men i utomordentligt hög grad också chartertrafiken, som ökat för varje år och som nu är av sådan omfattning att Bulltofta knappast kan klara densamma. Den som kommit i närmare beröring med den, särskilt under sommarhalvåret, vet att det förhåller sig på detta sätt. Jag menar att vi inte kan räkna med att charterflyget från hela södra Sverige skall kunna tillgodoses ens av en storflygplats på Saltholm, utan vårt svenska charterflyg, särskilt den del som kommer från Sydsverige, måste ha en flygplats i Skåne att utgå ifrån. I Malmöhus läns landstings remissyttrande, som jag bidragit till att utforma, förekommer en mening där det framhålles, att man innan slutprojekteringen på en ersättningsflygplats utföres först måste ha klart för sig om Ljungbyheds militärflygplats skall vara kvar. Om så blir fallet, kan man inte lägga en <ersättningsflygplats längre norrut än Sturup. Vidare skall man emellertid också, innan man går längre i planeringen av en ersättningsflygplats, undersöka hur en storflygplats på Saltholm kommer att inverka på flygförbindelserna på exempelvis Sturup. Jag anser att det är alldeles tydligt att en sådan undersökning måste göras innan det slutliga avgörandet fattas.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma med herr Cassel när denne sade att han tycker att tiden är inne för ett fastare grepp på denna fråga och att man nu bestämt bör närma sig fattandet av ett beslut. Låt mig bara påpeka att det är nära tre år sedan Nordiska rådet rekommenderade att man nu i främsta rummet skulle intressera sig för frågan om inte Saltholm var den bästa lösningen på storflygplatsproblemet i öresundsregionen. Men sedan dess har Nordiska rådet vid flera tillfällen behandlat både brooch tunnelspörsmålen samt även i någon mån berört flygplatsfrågan och intagit en hållning som väl kan anses vara pådrivande. Man har varit angelägen att utredningsarbetet skulle utföras så snart som möjligt. Vi inser väl alla att man kan hålla på och utreda en fråga av den här arten under många, många år. Vidare har den danska hållningen under det senaste året klarnat väsentligt. Man har där funnit att starka skäl talar för lösningen med en kommunikationsförbindelse - Malmö—Köpenhamn och för Saltholm som storflygplats. Något beslut har inte fattats, men vi kan väl säga att det ur svensk synpunkt framstår som ett väsentligt faktum att den danska hållningen — särskilt den nuvarande danska regeringens hållning — fått en allt bestämdare orientering till förmån för vad som kan kallas en genuin Ööresundslösning. Då förefaller det mig som om man på svensk sida inte rent formalistiskt kan säga: Ja, ja, men de och de utredningarna är inte färdiga vi vill först ha de papperen på bordet, och vi har ju kontakt med danska regeringen hela tiden. Ack ja — kontakt, utan tvivel, men spörsmålet är ju vad man kan göra.

När Nordiska rådet nu i början av året — det var omkring den 1 april — hade frågan uppe intog man en positiv hållning till att någonting borde ske. Jag tycker att det utredningsarbete som behövs på svensk sida och som vi inte har fått närmare redovisat — jag hoppas att detta utredningsarbete i någon mån påbörjats, och det vore intressant att få besked i saken — bör drivas med all tänkbar energi. Man skall alltså inte göra så som kommunikationsministern nyss tycktes mena — säga att när vi har fått de och de papperen på bordet skall vi börja resonera närmare etc. Vi har ju inte hört något annat, ärade kammarledamöter, i fem-sex år än att när papperen kommer på bordet, då så... Frågan är, kort sagt, om något kan göras för att åstadkomma att alla de erforderliga papperen kommer på bordet någorlunda snabbt. Eljest kan vi få uppleva den situationen, att när alla remissyttranden väl kommit på bordet, så skall man ha nya utredningar rö rande vissa andra aspekter som gäller rent svenska förhållanden o. d. Då blir det ytterligare papper som skall på bordet, och så går det åter lång tid. Vad jag vädjar om, herr talman, är alltså en sådan handläggning att vi får samtliga erforderliga papper på bordet så snart som möjligt. Jag anser — och även härvidlag ansluter jag mig till herr Cassels synpunkter — att allt väsentligt material skall man ha, men man kan ju överdriva även när det gäller utredningar. Låt mig dra en parallell med frågan om den Nordiska tullunionen. Vi utredde det problemet i över tio år. När vi äntligen var färdiga med utredningsarbetet visade det sig att tiden för ett handlande enligt de uppdragna riktlinjerna var ute, och det befanns att EFTA var den enda aktuella lösningen. Jag vet inte om jag i kammaren någon gång har berättat att jag frågade dåvarande utrikesminister Spaak i Belgien hur de bar sig åt för att så snabbt få till stånd den holländsk-belgisk-luxemburgska ekonomiska unionen. Jag sade att vi i Norden utrett och utrett, men inte var färdiga för handling och att de började senare, men var färdiga långt tidigare. Spaak sade då — jag är säker på att han inte har något emot att jag nämner det: Det finns stora frågor där man inte kan be experterna utreda alla tänkbara sidor av saken, ty de håller på med detta så länge att man aldrig kommer fram till beslut. Vill man nå ett resultat får man först göra ett måttligt antal utredningar, sedan fatta det politiska beslutet och därefter uppdraga åt experterna att göra mer detaljerade utredningar. Jag tror det ligger mycken politisk klokhet och erfarenhet bakom detta Spaaks yttrande. Det är egentligen den attityden jag skulle vilja rekommendera regeringen att intaga. Det vore bra om vi i frågor av denna art kunde undvika varje partipolitisk anstrykning under debatterna. Därför vill jag inte säga annat än att jag är övertygad om att kommunikationsminister Lundkvist säkert har ett ärligt intresse för denna fråga. Men även om man är intresserad kan man driva en sak på olika sätt. Jag vädjar alltså om att regeringen skall handla mer i överensstämmelse med Spaaks metod än med den metod vi använde när det gällde tullunionen — och även ibland vid andra tillfällen — nämligen att utreda varje detalj innan ställning tages. Herr talman! Låt mig endast göra ett tillägg. Jag tycker att herr Svenning och herr Nelander har rätt när de säger att det föreligger ett separat problem, nämligen att Skåne måste ha en flygplats. Jag vet inte om även fru Sundberg var inne på detta spörsmål. Skåne måste ha en regional flygplats, och denna angelägenhet är brådskande. Det finns alltså även därför starka skäl att försöka klara situationen beträffande de väsentliga beslutslinjerna när det gäller det större problemet om den internationella flygplatsen. Vi har all anledning att snarast försöka göra de utredningar som kanske t.o.m. redan skulle kunnat göras på svensk sida. Vi borde egentligen, liksom danskarna, kunna ha en principdebatt i maj nästa år. Tyvärr kommer remissyttrandena inte att vara inne förrän den 1 maj, så det blir kanske svårt att få en debatt till stånd redan under den månaden. Under alla förhållanden bör en sådan inte uppskjutas onödigt länge. Ett litet tillägg: Jag vill uttala den förvissningen att teknikerna till väsentlig del kommer att kunna lösa bullerproblemet. Jag tror inte att man skall räkna med att förhållandena för evig tid kommer att förbli vad de nu är. Herr talman! Herr Ståhls utredningsprogram var kanske litet mer omfattande — om jag fattade honom rätt — än vad jag anser absolut nödvändigt. Sjöfarten kan givetvis få minskade arbetsmöjligheter om vi bygger broar och tunnlar. Detta betyder också att hamnar na kan få något färre arbetsuppgifter. Men frågan är hur centrala dessa problem är när det gäller att bedöma huruvida man skall bygga förbindelserna. Vi underlåter inte att bygga broar i Sverige därför att bilfärjorna på grund av dessa får mindre arbete, utan vi väljer den metod som är den mest rationella och framåtblickande. Jag är säker på att herr Ståhl har samma uppfattning som jag på den punkten. Jag gläder mig åt hans uttalande att statsutskottet många gånger har ägnat denna fråga ett mycket stort intresse och är angeläget att medverka till en lösning. Jag vill inte alls polemisera mot herr Ståhl när det gäller vad som väl var huvudsaken i hans anförande, nämligen att det är vissa utredningar på svensk sida som måste göras och göras snabbt. Herr talman! Jag ser liksom herr Cassel detta som ett eldprov för det nordiska samarbetet. Jag vågar uttala den förhoppningen att alla på svensk sida ansvariga skall bestå detta prov.
Herr talman! Jag redovisade redan i mitt första inlägg att det under hela den tid som dessa frågor har diskuterats har försiggått ett samarbete i olika former. Man kan lösa många problem genom direkt samarbete, man löser andra problem i utredningar. Vi har haft sådana som har sysslat med luftfartsförhållandena i denna region, såsom Svedagruppen, för att nämna ett exempel. Vad vi nu säger oss är emellertid att det inte finns anledning för oss att gå in i den utredning som startade som en utredning om Köpenhamns lufthamns framtid. Man var ju överens om att den skulle genomföras av danskarna. Den är klar inom någon månad, och det finns knappast skäl för oss svenskar att anmäla intresse för att gå in i denna utredning nu. Det var väl rätt naturligt att man blev överens om denna handläggning, eftersom denna utredning har haft att undersöka icke bara projektet Saltholm utan även alternativa flygplatser på det danska fastlandet. Eftersom det i betydande utsträckning rört sig om stadsbyggnadstekniska frågor som skulle utredas från Köpenhamns synpunkt, var det ganska givet att denna utredning skulle genomföras av danskarna. Jag har velat markera att vad vi vänder oss mot är tankegången att vi så här fem minuter i tolv skulle pressa oss in på något sätt i diskussionen omkring denna utredning om Köpenhamns lufthamns framtid. Det måste vara riktigare och mera praktiskt vad gäller handläggningen av dessa frågor att vi, när vi ändå så snart som om någon månad eller ett par är utlovade resultat av danskarnas utredning, då omedelbart tar kontakter och sedan handlar så snabbt som det över huvud taget finns förutsättningar för. Därom är vi helt ense.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga, men jag vill förklara att jag med stor glädje lyssnade på kommunikationsministerns uttalande. Jag fick det intrycket att han utlovar att lägga betydande energi och kraft i dagen för att vi skall få balans på vardera sidan om Öresund. Den mycket dynamiske danske kommunikationsministern sysslar hett och energiskt med dessa problem, och jag hoppas att han får gensvar från den svenska sidan. Min tanke har aldrig ett ögonblick varit, herr kommunikationsminister, att vi skulle hoppa in i den nu pågående utredningen. Är det bara fråga om att vänta någon månad tills den är färdig, har jag tålamod även till dess.

Herr talman! Kommunikationsministern gav ingenting alls på hand rörande att det pågår eller snart påbörjas utredningar om vissa svenska aspekter på problemet, vilka herr Ståhl antydde. Vad jag har velat hävda är att man inte behöver vänta tills på dansk sida juridiska eller principiella beslut fattas om storflygplatsens läge. Man kan anse att sannolikheten för en lösning i viss riktning är så stor att man kan bearbeta problemet litet närmare. Jag tror att det vore bra om man från svensk sida gjorde det. Ingen har begärt, herr kommunikationsminister, att vi skall inskrida fem minuter före tolv. Frågan är om man kan använda dessa fem minuter till förberedelser. Även om man inte alldeles säkert vet vad beslutet blir klockan tolv, kan det finnas en betydande sannolikhet för ett visst beslut, och då kan man utnyttja dessa fem minuter bättre än till att sitta med händerna i kors. Man kan göra de utredningar som behöver göras i den mån tiden tillåter det; man kan i varje fall påbörja dem. Jag skulle gärna se att kommunikationsministern ställde i utsikt att man sätter i gång med de svenska utredningar som inte redan är påbörjade.
Herr talman! Jag kan försäkra kammaren att vi sannerligen inte sitter med händerna i kors vad beträffar denna fråga. Det måste väl anses vara värdefullt för det fortsatta arbete, som vi också på svensk sida skall bedriva, att få klarlagt vad de danska utredningarna om Saltholm kommer att innebära. Jag är inte lika övertygad som herr Ohlin om att all sannolikhet talar för en storflygplats på Saltholm. Det vet vi ingenting bestämt om.
Herr talman! Jag har bara sagt, att det förefaller vara så pass stor sannolikhet för att den danska attityden är fast, att det kan vara anledning för oss att göra de utredningar som får intresse, om detta visar sig vara riktigt. Hur många utredningar gör vi inte i detta land vilka inte kommer till någon användning? Varför skulle vi då inte kunna göra utredningar i de ämnen, som herr Ståhl berörde, med tanke på de konsekvenser det kan få om det blir en förbindelse melian Malmö och Köpenhamn och om det blir en storflygplats på Saltholm. Konsekvenserna av detta kunde utredas i syfte att belysa de svenska problemen, så att vi inte om ett år får höra att allt pekar i denna riktning men att vi först måste påbörja de nya, rent svenska utredningarna; danskarna har visserligen utrett sitt men nu skall vi göra vårt. Jag vill undvika att man en gång till — om ett år — skall få höra att vi först måste avvakta att papperen kommer på bordet. Sörj, herr kommunikationsminister, för att de erforderliga papperen kommer på bordet så snart som möjligt, samtidigt, någon gång under kalenderåret 1968!

Jag skulle nog vara litet oförsiktig om jag följde detta råd, eftersom jag inte behöver vänta längre på att få ett bättre besked att bygga en sådan utredning på. Så vårdslös tycker jag inte man skall vara när man tillsätter utredningar som herr Ohlin rekommenderar mig att vara.
Herr talman! Det har sagts flera gånger från talarstolen i dag att ett storflygfält på Saltholm eller på annan plats inte kan ersätta en annan flygplats i Skåne. Flygplatsens lokalisering i Skåne blir dock helt beroende av var det framtida storflygfältet placeras. Därför är det oerhört viktigt att vi tillsammans med danskarna skyndsamt bestämmer oss för var vårt gemensamma nordiska flygfält skall ligga. I Skåne hade man med förre kommunikationsministerns hjälp mycket bråttom att placera ett flygfält för Skåne i Holmeja. Detta visade sig vara alldeles felaktigt. Vad är det som säger att inte det nya flygfältsprojektet i Sturup också är alldeles galet? Många utredningar visar detta. Som malmöbo tror jag liksom många med mig att när man skall flyga till Stockholm eller kontinenten folk inte vill åka 3 mil från staden för att sedan flyga tillbaka över Malmö igen till Danmark eller var nu det kommande storflygfältet skall placeras. Om man i framtiden måste åka bil till en flygplats 3 mil utanför staden och sedan flyga till Arlanda för att därifrån återigen få åka 3 mil till t.ex. Stockholm, kanske det i framtiden går fortare att åka tåg i stället för flyg. Herr Nelander sade att chartertrafiken befinner sig i ständigt stigande i Malmö. Jag får med beklagande upplysa herr Nelander om att den i stället är i ständigt sjunkande. Herr Svenning från Malmö talade om bullret.

Herr talman! Man kan faktiskt ställa sig frågan: Varför diskuterar vi Saltholm? Innan jag försöker besvara denna fråga vill jag ge klart uttryck för att jag vill ha de bästa förbindelser med våra vänner danskarna. Att så är fallet säger sig alldeles självt. När man diskuterar Saltholm, kan man inte bortse ifrån att detta är ett projekt som kommit fram som ersättning för Kastrup. Kastrups flygplats kan inte ligga kvar med hänsyn till Köpenhamns utbyggnad. Vart våra vänner i Danmark vill flytta sin flygplats är alltså en fråga som i första hand angår dem. Det ligger i sakens natur att de skall bestämma var den nya flygplatsen skall ligga. I fråga om Malmö är förhållandena ungefär likartade. Anledningen till att Bulltofta inte kan ligga kvar har herr Svenning redan redogjort för. Man har föreslagit en ny flygplats i Sturup som ersättning för Bulltofta. Malmö är berett att satsa på detta förslag. Vi har inte, såsom herr Rubin sade, betänkligheter inför byggandet av en flygplats i Sturup. Tvärtom! Ett annat alternativ betyder att sträckan blir väsentligt längre än den som herr Rubin angav. Herr Rubin har väl ändå inte den uppfattningen att Bulltofta skall ligga kvar. Ett utbyggt Bulltofta betyder i så fall att man enligt min mening definitivt drar ned rullgardinen för Saltholm. Det var egentligen herr Hansson i Skegrie som uppkallade mig. även fru Sundberg har sagt en hel del som egentligen skulle kräva ett bemötande, men jag låter detta anstå till en framtida debatt. Herr Hansson i Skegrie vädjade till regeringen om att vänta med frågan om en ersättningsflygplats för Bulliofta till dess att allting är klart i fråga om Saltholm. Saltholmprojektet löser inte Skånes flygplatsproblem, herr Hansson i Skegrie. Den nu framlagda utredningen talar om en bro 1980. Jag vill starkt understryka behovet av att man när det gäller ersättningsflygplats i Skåne handlar snabbt. I dessa stycken vill jag understryka och instämma i vad herr Ohlin här säger, nämligen att man inte i oändlighet kan hålla på att utreda en fråga med alla olika perspektiv för ögonen. Under denna debatt har man försökt att lägga in skilda synpunkter alltifrån gråsparvar till någonting annat. Därigenom har man velat förhindra ett bestämmande av en kommande flygplats. Herr Hansson i Skegrie försökte att visionärt utveckla hur det kommer att bli i det s.k. örestadsområdet. Men, herr Hansson i Skegrie, finns det någon så stor stadsbildning, där man nöjer sig med endast en flygplats? Jag känner inte till det. Dessutom vet herr Hansson i Skegrie lika väl som jag att den fråga som nu diskuteras gäller möjligheten att bygga ut Saltholm med hänsyn till de besvärliga dimmorna, och i det läget är det nödvändigt att ha en ersättningsflygplats i nära anslutning till storflygplatsen. Det tror jag att alla ändå är överens om. Herr talman! Jag skall inte säga något mer, men i allt väsentligt vill jag instämma med de synpunkter som här framförts av herr Nelander.

Herr talman! Jag har den bestämda uppfattningen att frågorna om ett eventuellt flygfält på Saltholm och ett skånskt lokalflygfält måste bedömas i samband med varandra. Det gäller dock en investering på cirka 100 miljoner kronor. Det beloppet räcker sannolikt inte för ett lokalt skånskt flygfält, och jag tycker att man bör vara litet försiktig när man gör en sådan investering. Det kan bli en felinvestering och det kan bli, som förre kommunikationsministern vid ett tillfälle sade, ett provisorium. Provisorier av den storleksordningen anser jag är för dyra.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att uttala min förvåning över att så prominenta politiker som här har yttrat sig har låtit lura sig i den fällan att det viktigaste vi har att göra är att bygga en landsvägsbro till en flygplats. Att det har funnits en grund för danskarna att nämna Saltholm i sammanhanget för att få en viss dirigering av var en landsvägsbro skall byggas är väl odiskutabelt, och det borde stå klart för vakna politiker. När bron skall byggas bör man ta hänsyn till att det är fråga om landsvägstrafik och inte flygplatstrafik. I det sammanhanget är det med förvåning jag tar del av de utredningar som nu presteras. Jag vill säga till kommunikationsministern, att det måste vara angeläget att i den trafikbild man vill skapa ha klart för sig vad man gör om man plockar bort järnvägsförbindelsen med kontinenten och ersätter den med en landsvägsförbindelse. Vi har redan nu på våra landsvägar en sådan anhopning av långtradartrafik att vi har all anledning att vara ytterst försiktiga med att ytterligare öka den. Om långtradartrafiken får fortsätta som nu och dessutom ökas ut med den långtradartrafik som skulle bli följden av att vi slopade järnvägsförbindelsen med Danmark och ersatte den med landsvägstrafik, får vi en sådan anhopning av långtradare på våra riksvägar att otroliga krav kommer att ställas på utbyggnad av dessa, vilket blir en hela landets angelägenhet. Jag hoppas därför att denna debatt skall föras på ett mera verklighetsbetonat plan. Slutligen vill jag på tal om buller etc. säga att om herr Rubin tyst och stilla vill flyga till månen skall jag inte lägga hinder i vägen.

Herr talman! Jag kan lugna herr Henningsson med att jag inte har några aspirationer på att flyga till månen. Det är inte heller det debatten gäller utan den gäller att skapa ett skånskt och danskt, d. v. s. nordiskt, storflygfält. Herr Adamsson sade att Saltholm inte löser Skånes flygproblem. I detta yttrande ligger mycket av vad debatten egentligen har kretsat runt. En mängd nationalister har bara talat om Skåne och Sverige och har inte kunnat se frågan nordiskt; det är detta som hela tiden har fattats. Vilket blir längst, herr Adamsson, att åka ut till Sturup eller att åka till Saltholm, om det nu i framtiden blir en bro? Tror herr Adamsson t.ex. att man inte kommer att välja att åka över till Danmark med ett svävfartyg på tio, femton minuter hellre än att åka ut till en skövlad bokskog, ty den lär väl inte finnas kvar i framtiden om flygfältet skall läggas på den platsen? Jag är glad över att i dag ha hört så positiva tongångar från kommunikationsministern. Det är verkligen roligt att en nordisk framtid skönjes i dessa frågor.

Herr talman! Herr Rubin tycks inte följa med vad som händer nere i Skåne. Han talar fortfarande om bokskogen, trots att, efter vad jag vet, det inte finns så mycket kvar av den, i varje fall inte i det område där flygplatsen enligt tidigare förslag skulle ligga. I det området har röjningen skett alldeles gratis. Var hamnar herr Rubin, om det inte blir någon flygplats i Skåne och det skulle vara dimma på Saltholm? Jo, i Hamburg! Och det var ju dit han inte ville komma. Har vi ingen flygplats i Skåne, så finns det ingen ersättningsflygplats till Kastrup eller Köpenhamn.

Herr talman! Man märker att det på olika håll finns ett mycket stort intresse för denna fråga. Jag har givetvis deltagit i de debatter som förekommit på det lokala planet, och jag finner därför anledning att i all korthet anföra de synpunkter jag har att tillägga. När beslutet att anlägga ett ersättningsflygfält för Bulltofta anmäldes här i riksdagen, uttalade jag min förhoppning om att statsmakterna skulle visa intresse av att försöka skona de mycket värdefulla naturtillgångar som finns vid Holmeja. Jag är därför mycket tillfredsställd över att man kunnat komma överens om att flytta på den tilltänkta platsen, i varje fall så mycket, att betydande delar av stora naturvärden kan skonas. Även jag har den uppfattning som herr Svenning gett uttryck för, nämligen att vi i längden inte kan komma ifrån att flytta flygfältet från Malmö. Visserligen har det på senare tid kommit fram mer påtagliga bevis för att jetflyg inte med nödvändighet behöver vara så störande som man tidigare trott, men i längden kan vi inte ha ett flygfält med en mycket utvecklad trafik även med jetplan — "så inpå Malmös knutar. Det är därför inte möjligt att ha flygplatsen vid Bulltofta kvar. Jag skulle därför med tillfredsställelse se att man fann en lösning för att komma ifrån de mycket betydande bullerproblem som finns i Malmö. Detta betyder inte att jag är helt tillfredsställd med den arbetsgång som tillämpats. Jag kan inte underlåta att ge uttryck för den känslan, att regeringen inte har visat så stort intresse för dessa frågors lösning som hade varit önskvärt — detta intresse borde ha visats på ett betydligt tidigare stadium. Jag skall emellertid vara realist och inskränka mig till att konstatera, att vi med all säkerhet får ett svenskt flygfält någonstans i Sturup eller i dess närhet — det är kanske den enda möjliga utvägen just nu. Men då skulle jag vilja uttala den förhoppningen, att om man på grund av bristande samordning mellan danska och svenska intressen kommer i det läget att vi gör en felinvestering, i varje fall i visst avseende, så skall vi vara storsinta nog att i framtiden konstatera att vi gjort ett misstag. Vi måste i varje fall se till att vi inte får uppleva den situationen, att vi genom att anlägga ett flygfält i Skåne på det sätt som nu planeras riskerar att Saltholm inte blir den stora internationella lösning som vi dock anser skall vara något att sträva efter. Jag vidhåller min uppfattning att Saltholm måste bli en stor internationell flygplats. Vi kan inte bara vänta på att danskarna skall bestämma sig för hur de skall lösa sitt flygplatsproblem; Sverige har ett mycket starkt intresse av att flygplatsen på Saltholm kommer till stånd. Det är därför jag vid olika tillfällen framfört min bestämda förhoppning att vi aldrig genom våra åtgärder skall komma i den situationen att de lösningar av flygplatsproblemen som vi i Sverige beslutar oss för skall göra det omöjligt att anlägga en stor nordisk flygplats på Saltholm.

Herr talman! Jag skulle bara vilja fråga herr Adamsson: Hur cynisk får man egentligen vara? Herr Adamsson sade att röjningen av bokskogen redan påbörjats. Är det inte beklämmande att stora delar av skogen genom den fruktansvärda stormen har förstörts? Det är ju den skogen som vi många malmöbor vill slå vakt om. Det är den enda natur vi egentligen har runt Malmö. Skogen är lyckligtvis ännu inte helt borta, herr Adamsson — det kan jag försäkra eftersom jag var ute där i söndags — och jag hoppas att det i framtiden inte blir fler »röjningar» vare sig genom storm eller för ett nytt flygfält.
Herr talman! Vi har väl inte tid att fortsätta denna debatt längre, men jag vill ändå rätta till ett påstående som herr Rubin gjorde beträffande bokskogen. Vi är ju många som varit mycket ledsna över att en del av Bökebergskogen skulle gå till spillo om man förlade flygplatsen till Holmeja. Men nu har man ju flyttat den och föreslår Sturup i stället. Såvitt jag vet finns det ingen bokskog alls i Sturup. Det enda jag såg vid mitt besök var en liten dunge och några enstaka träd.

Herr talman! Må det tillåtas mig att, då jag har aktualiserat frågan om statlig representation i en skrivelse till statsrevisorerna den 4 november i fjol, få anföra några synpunkter i anslut I nämnda skrivelse påtalade jag bl.a. vissa brister när det gäller representationen inom den statliga förvaltningen. Jag anförde som ett exempel en medaljutdelning i en länsstyrelse, där vederbörande medaljörer inte ens erhöll en kopp kaffe i samband med den hösgtidliga akt som en medaljutdelning utgör. Ett annat exempel kan anföras. En tjänsteman, som under många år varit verksam inom en statlig förvaltning, hade avlidit. Den avlidnes minne skulle givetvis hedras, men tyvärr kunde man icke ta statsmedel i anspråk för inköp av en krans, utan den avlidnes kamrater fick med egna medel inköpa en dylik. I min skrivelse till statsrevisorerna fastslog jag att representation inom den statliga sektorn är av stor principiell betydelse och att enhetliga och väl avvägda normer på området med det snaraste borde tillskapas. Nu hoppas jag att, efter det beslut som riksdagen nu kommer att fatta, sådana regler för den statliga representationen skapas, att vederbörande statliga myndigheter skall få möjlighet att utöva en förnuftig och väl avvägd representation. I förhoppningen att så måtte ske vill jag tillstyrka statsutskottets förslag i dess utlåtande nr 167.

Herr talman! Vi som står bakom motion II:526 är mycket tacksamma för motionens behandling och utskottets hemställan. Efter de många framstötar som gjorts angående Dansmuseets lokaliteter konstaterar vi med glädje, att denna fråga nu tycks ha lösts på ett tillfredsställande sätt. De rådande förhållandena för Dansmuseets personal är emellertid sådana att jag skulle vilja understryka, att det som skall göras också bör göras snart.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

Herr talman! Förevarande utskottsutlåtande i anledning av motionerna om sociologisk forskning rörande sambandet mellan å ena sidan inställningen till etiska och religiösa normer och å and normer samt ungdomskriminalitet ra sidan ungdomskriminaliteten är ett bra och vidsynt aktstycke, som bemödar sig om att fixera de problem motionärerna aktualiserat. Att den av motionärerna föreslagna forskningen bör vidgas till en allmän beteendeforskning, som utskottet framhåller, är riktigt. Då kan forskningsresultatet bli ännu bättre. Motionärerna har all anledning att vara tacksamma för den skrivelse till Kungl. Maj:t som utskottsutlåtandet utmynnar i. Däremot finns det inte någon anledning till odelad uppskattning av det till utskottets utlåtande fogade yttrandet från statens råd för samhällsforskning. Det är i sin helhet långt ifrån invändningsfritt. Rådet konstaterar följande: »Problemet om hur ungdomarnas attityder uppstår och hur attityderna återverkar på beteendet är naturligtvis utomordentligt betydelsefullt men också utomordentligt svårt, eftersom barnens-ungdomarnas utveckling i hem, skola, kamratkrets och samhälle måste följas under lång tid. Kostnaderna för en sådan undersökning blir mycket stora.» Så långt är allt i sin ordning och efter vad jag kan se helt odiskutabelt. Men därefter flyter yttrandet över i påståenden som är minst sagt diskutabla. Rådet skriver: »Därtill kommer vidare att en sådan kartläggning knappast avslöjar orsakerna i egentlig mening.» Här måste man fråga vad det är för skillnad på orsker i egentlig mening och andra orsaker. Påståendet står på gränsen till nonsens. Antingen är en orsak en orsak, eller också är den det inte. Man kan inte gradera orsaksbegreppet. Sedan trampar yttrandet vidare i nya egendomligheter.

Det ligger tyvärr lite av argt uppsåt i yttrandet från statens råd för samhällsforskning. För yttrandets upphovsmän kan det inte vara obekant, att den undersökningsmetod som skulle kunna komma till användning i detta fall är vad man brukar kalla systematisk observation. Den metoden är fullt användbar i detta sammanhang och kan inte misstänkliggöras genom småsparkar mot motionärerna, som om dessa skulle vara dels okunniga, dels inhumana. Vad statens råd för samhällsforskning har sagt i detta sammahang får välvilligt betraktas som ett olycksfall i arbetet, och i varje fall är det föga genomtänkt. Svensk samhällsforskning står numera på en så hög nivå, att man trots sådana enstaka små förlöpningar bör kunna ha full tilltro till dess objektivitet, allvar och oväld. Jag är helt ense med utskottet om skrivningen till Kungl. Maj:t och har givetvis inget yrkande utöver utskottets.

Herr talman! De flesta offentliga samtal om ungdomsfrågor brukar inledas med en »lovsång» till dagens ungdom. Inte heller jag vill frångå den ordningen, särskilt som jag finner en sådan lovsång högst befogad. Dagens ungdom har många förtjänster. Alldeles särskilt har jag fäst mig vid det sinne för ärlighet och uppriktighet som präglar huvuddelen av våra ungdomar. Jag kan också hänvisa till den energi och den framåtanda som är utmärkande för många unga och även till den vilja till engagemang för rättvisa och fred som normer samt ungdomskriminalitet så ofta kommer till uttryck i ungdomsvärlden. Även om det jag nu har sagt är sant — och det är enligt min mening mycket väl dokumenterat — går det ändå inte att blunda för de missförhållanden som i viss utsträckning förekommer inom ungdomsvärlden. Utskottet nämner i det avseendet alkoholmissbruk, narkotikabruk och ungdomskriminalitet och man skulle kunna räkna upp mera, allt missförhållanden som är djupt oroande. Jag anser det vara betydelsefullt att utskottet ger uttryck för denna oro. Första förutsättningen för att något positivt skall kunna åstadkommas är ju att situationen väcker oro. Ur oron kan sedan komma ökat engagemang och större ansvar när det gäller våra ungdomsfrågor. Det minst önskvärda i sammanhanget är likgiltighet eller attityden: låt gå, det är ändå inget att göra! Visserligen kan ingen av oss förneka att det är svårt att komma till rätta med de problem som det här är fråga om, men det betyder ingalunda att inte någonting kan uträttas. Vår historia visar exempel på hur förhållandena förändrats till det bättre, därför att det fanns människor som trodde att det skulle kunna bli annorlunda och som också var villiga att handla och engagera sig. Självfallet är det värdefullt att äga en så god grund som möjligt för sitt handlande, och därför är det angeläget att skaffa sig större kännedom om vilka inslag i ungdomens situation som ger upphov till missförhållandena. Motionärerna konstaterar att det här är fråga om en mängd faktorer, betingade av en förändrad samhällsstruktur. Enligt deras uppfattning är en av de viktigaste grundorsakerna den minskade respekten för etiska och religiösa normer för mänsklig samlevnad. Jag delar i betydande utsträckning den uppfattningen. Miljön i hemmen har säker ligen också en avgörande betydelse, men motionärerna tar även upp skolans kristendomsundervisning, pressens, radions och TV:s inverkan på normbildningen. Jag hänvisar till utskottsutlåtandet, där det sägs att man med största allvar ser på situationen. Utskottet hänvisar beträffande den forskning som motionärerna i första hand efterlyser till det religionspedagogiska institutet och anser att den undersökning, som motionärerna önskar och som i och för sig skulle vara av intresse, torde ligga inom just detta instituts forskningsområde. Det bör väl också vara riktigt. Man bör dock kanske till detta lägga att det också är angeläget att institutet får de ekonomiska resurser, som är erforderliga för att kunna göra en sådan utredning. Utskottet anser vidare att problemen bör ses även ur andra synvinklar. Den forskning det gäller bör ha en vidare inriktning än vad motionärerna angivit. Utskottet anför att vad som behövs är »en allmän beteendeforskning, som om möjligt bör ge underlag för praktiskt handlande». Jag vill gärna ansluta mig till detta som jag tror helt riktiga synsätt. Uppgiften bör vidgas på det sätt som utskottet anger. Jag finner utskottets avslutningsvis gjorda uttalande, där man kraftigt understryker att det på detta område finns arbetsuppgifter av väsentlig betydelse för samhället, mycket tillfredsställande. Utskottet ställer inte något yrkande om dirigering av anslagsmedel för att möjliggöra dessa undersökningar, utan man räknar med att Kungl. Maj:t skall observera förhållandena och ta hänsyn till vad utskottet har anfört.

Herr talman! Jag vill först helt instämma i det uppskattande omdöme om normer samt ungdomskriminalitet utskottets behandling av denna fråga, som herr Nordstrandh nyss gav uttryck för. Vi instämmer väl för övrigt alla i utskottets uppfattning att det här är fråga om ett fundamentalt spörsmål för hela vårt folk. Jag vill understryka att de undersökningar som utskottet nu hoppas skall leda till ett resultat måste vara förutsättningslösa. Det finns många människor som från början utesluter möjligheten av att en mera allvarlig och kanske religiös syn, grundad på etiska ställningstaganden, kan ha ett positivt inflytande på de aktuella problemen. Jag såg för några dagar sedan en teaterpjäs i Göteborg, där det förekom en scen med en man som var diktator i sitt hem. Han var även alkoholmissbrukare och uppträdde dessutom som en tyrann på arbetsplatsen. Han kom emellertid på bättre tankar och bad så småningom om förlåtelse för vissa saker som han hade begått. Detta betraktades av många bland åskådarna och även av någon recensent i pressen som en naiv scen. Man menade att så lättvindigt kunde inte en lösning nås. Det ligger kanske en viss realism i detta, eftersom det är svårt att be om förlåtelse; prestigen och stoltheten kommer därvid in i bilden. Det är emellertid viktigt att hålla i minnet att även sådant, trots att det må vara svårt, måste till om vi skall kunna få hyggliga förhållanden i världen. Jag vill också gärna understryka risken av det relativistiska tänkande just på de etiska områdena, som nu gäller i många kretsar. Det pläderas där för att detta är vetenskapligt riktigare än absoluta normer på dessa områden. Det därav följande förhållandet att det numera inte skulle finnas något som är rätt och som är orätt förvirrar begreppen inte minst för ungdomen. På många håll finns också den där tendensen att slå ihjäl samvetet, vilken hänger ihop med den relativistiska syn jag talat om. Trots att jag inte har något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, har jag velat understryka detta med hänsyn till de undersökningar som sedermera kommer att göras på området.
Herr talman! Jag skall inte försöka utvidga denna debatt, men i egenskap av huvudmotionär skulle jag vilja säga några ord. Jag är, liksom Övriga talare, tacksam för den skrivning som statsutskottet gjort. Det är ett hälsotecken när utskottet säger sig vara helt ense med motionärerna om att det förekommer missförhållanden som är djupt oroande. Det är alldeles klart att huvuddelen av vår ungdom är bra, men man får inte — som många gör — negligera de verkligt stora problem som ändå finns. Det är också ett hälsotecken när utskottet skriver att det behövs en vetenskaplig undersökning av dessa frågor. Religionssociologiska institutet anses ligga närmast till hands för att göra just den undersökning som motionärerna begärt, men utskottet vill dessutom vidga undersökningen till att omfatta även andra frågor, vilket jag tycker är bra. Statens råd för samhällsforskning har i ett remissyttrande, som herr Nordstrandh omnämnde och som jag vill anknyta till, sagt att vissa experiment skulle behöva göras. Är det inte, herr talman, på det sättet att det i vårt samhälle redan gjorts och görs tillräckligt många experiment i detta avseende? Ingen kan väl undgå att nås t.ex. av all reklam för mer eller mindre ohämmad sexuell njutningslystnad som möter oss från många filmdukar, från allt fler skyltfönster och från annonser i de flesta tidningar. Denna påverkan förekommer också ibland i TV och i viss mån även i skolundervisningen. Alla i vårt samhälle påverkas gång på gång och på olika sätt negativt i förhållande till de handlingsmönster som allmänt eftersträvas i ett demokratiskt samhälle och som skulle kunna uttryckas med orden: Respekt för medmänniskan. Detta inflytande måste vi försöka minska, och vi måste framför allt fråga oss hur vi skall kunna stärka människornas — i första hand ungdomarnas — motståndskraft mot den påverkan som väller över oss alla. Vi motionärer anser, att just från dessa synpunkter skulle det vara mycket värdefullt att få belyst huruvida inte en kristen fostran har en avgörande positiv betydelse också ur rent allmän demokratisk synvinkel. Frågan är alltså om inte de företeelser som utskottet liksom motionärerna oroar sig för skulle kunna motverkas av en kristen fostran, en fostran till etiska och moraliska normer. Det skulle ha stor betydelse, om man vetenskapligt skulle kunna belägga detta och jag är för min del övertygad om att en undersökning skulle ge ett sådant resultat. Statsmakterna kan på olika sätt medverka i detta avseende. De kan skapa en samhällsmiljö som är positivt inställd till en kristen påverkan. Enligt min mening har statsmakterna tyvärr under senare år inte gjort detta. En sådan undersökning som här åsyftas skulle kunna bidraga till en ändrad inställning. Det förhållandet att utskottets ledamöter är eniga är glädjande bl.a. därigenom att det visar att redan i dag en viss omsvängning kan ha ägt rum. Också andra tecken tyder på att så är fallet. Om det är en riktig bedömning vore det glädjande för ungdomen i vårt land och för hela samhällsutvecklingen. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande utan är tacksam för utskottets skrivning. Jag har endast velat göra dessa reflexioner.

Herr talman! Jag delar både utskot tets och de föregående talarnas uppfattning att det skulle ha mycket stor betydelse om man för en bedömning kunde komma åt förhållandet mellan orsak och verkan i en hel del företeelser, som förefaller oss oroande i dagens samhälle. Jag har emellertid inte begärt ordet för att blanda mig i den egentliga debatten utan för att ge en sakupplysning, som enligt min mening angår kammaren.

Tills vidare har 30 000 kronor anslagits för detta ändamål. Samma fond har också ställt medel till förfogande för en långtgående forskning på kriminalitetens område. Jag ville bara, herr talman, till upplysning meddela detta. 1971 och 1972 genomföra de ändringar i tulltaxan som framginge av kol. 5, 6 och 7 till bilaga 5 i propositionen samt att under de förutsättningar som angivits i propositionen genomföra de ändringar av tullsatserna för vissa kemiska produkter som redovisades i bilagan.